Fru talman! Vi ska prata lite om landsbygdspolitik, och vi kommer säkert in på frågor som även har varit på tapeten i det föregående betänkandet. Jag ser här inne att publikintresset är stort.Detta betänkande är ett motionsyrkande om jordbruk och landsbygdens utveckling. Vi tar bland annat upp landsbygdspolitik, jordbrukets konkurrenskraft, livsmedelsstrategi, regelförenklingar, ekologisk produktion, skyddszoner längs vattendrag och rennäringsfrågor.Vi står naturligtvis bakom vår egen reservation 6, men vi moderater yrkar inte bifall till den. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 9.Man kan ibland fundera över vad landsbygd är. Man använder lite olika ord. Ibland använder vi ordet landsort, och då pratar vi egentligen om allt utanför huvudstaden. I dag lägger vi kanske in ytterligare någon storstad.Landsbygden är vad vi normalt sett kallar områden utanför städer och liknande. Jag tycker att det är viktigt att först slå fast att det inte är fråga om att landsbygden ska stå emot staden, utan här gäller det att skapa bra förutsättningar för landsbygden.Det är allom bekant att det hela tiden är en tuff kamp. Vi har urbaniseringen, och den innebär inte alltid att man bara flyttar till Mälardalen och Stockholm. Även i mindre kommuner ser vi hur flyttlassen går till kommunens tätort. Det blir allt färre som bor på landsbygden eller glesbygden, om vi använder ytterligare ett ord för att skapa begreppsförvirring. Det betyder att det är betydligt längre till tätort.Detta måste vi naturligtvis försöka vända på olika sätt. Från moderat sida tror vi inte att vi ska gå den väg som rödgröna partier ofta förespråkar, det vill säga bidrag.

Det är klart att här måste politiken utvecklas. Vi moderater är inget undantag. Som alla säkert känner till är vi inne i ett utvecklingsarbete. Väljarna gav oss bakläxa, och vi tittar speciellt på landsbygdspolitiken. Det ska bli spännande att se vad vi kan komma fram till när vi har vår dialog med väljare, och speciellt boende ute på landsbygden.Jag tror inte att det finns en generallösning. Det som fungerar i Sorsele eller Älvdalen kanske inte fungerar i någon annan kommun söderut i Sverige. Jag tror att det finns olika saker man ska fundera över, men det finns en gemensam nämnare: Om man kan ta vara på människors drivkraft på landsbygden tror jag att det är det bästa sättet att se till att skapa sysselsättning och jobb, vilket gör att människor kan bo kvar.Jag är inte så säker på att det är någon i den här kammaren som skulle komma på idén att bygga ett ishotell. Jag är inte ens säker på att det var så många som från början trodde att det där skulle vara en god idé. Men det fanns en entreprenör någonstans som hade en idé och som såg till att det blev riktigt lyckat. Det finns många sådana exempel. Jag återkommer till detta att vi måste skapa jordmånen och se till att de som har dessa frön kan få dem sådda i marken så att vi kan gå vidare.I regeringsförklaringen finns många vackra ord om att det ska vara en modern och aktiv näringspolitik vad gäller landsbygden. Men om man tittar i praktisk handling blir man rent ut sagt rädd: kilometerskatt, höjda arbetsgivaravgifter för unga och handelsgödselskatt, bara för att ta några exempel. Jag tror att kilometerskatten är ett av de största hoten mot landsbygden som jag över huvud taget känner till. I praktiken kommer det att innebära att vi flyttar våra företag och de produkter som ska till exportmarknader där det bor människor och att vi då rör oss i riktning mot Nordkap. Vi fördyrar transporter, vilket kommer att leda till att de i praktiken blir längre.Det är klart att det finns fullt av företagare som i dag funderar på om de ska genomföra en viss investering på ort och ställe där de finns, kanske i Norrlands inland, eller om de ska investera närmare marknaden. Detta kan bli förskräckligt dyrt med den nya skattelagstiftning som är på gång.Det man kan glädja sig åt är att det är en komplicerad skatt och att den inte kommer att se dagens ljus under denna mandatperiod. Det kommer också att komma ett val emellan. Man kan lägga till vad det är den ska användas till, nämligen till att bygga järnvägar från Stockholm och söderut så att passagerare kan åka snabbare mellan Göteborg och Malmö. Det ska de som bor norr om Dalälven, främst, vara med och betala. Detta är ett riktigt hot mot landsbygden, och jag hoppas att det är någonting som aldrig blir verklighet.Jordbrukets konkurrenskraft är en viktig del, som vi har nämnt tidigare här. Det är viktigt att vi en gång för alla gör klart att jordbruket är ett företagande. Det finns ett intressant fenomen i dag. Mjölkbönderna har, som vi alla känner till, ett akut problem, och så fort det blir problem springer man till politiken. Det bevisar lite grann att vi inte har gjort det vi ska från politikens sida. Även här ska jordmånen verkligen vara bra, och man ska ha förutsättningar om man är en duktig företagare.

Jag är ganska säker på att lösningen inte är att lyssna på Socialdemokraternas regeringspartner Miljöpartiet, för då kommer vi snart inte att ha någon livsmedelsproduktion i det här landet. Då blir det bara dyrare, och vi kommer att få lov att importera ännu mer livsmedel.Tvärtom ska vi se till att vi har ett svenskt jordbruk som ser till att man kan börja exportera i betydligt större utsträckning. Här ser vi att svensk livsmedelsindustri, som är betydligt mer än bara svenskt jordbruk, har en ökande export och att vi är framgångsrika. Jag tror att detta bara är början.Som vi resonerade om i går under interpellationsdebatten med landsbygdsministern ser marknaden fantastiskt ljus ut. Vi ska förmodligen producera lika mycket mat under de kommande 40 åren som vi har gjort under 8 000 år tillbaka. De marknadsutsikterna ser fantastiskt bra ut. Då ska vi ha ett svenskt konventionellt jordbruk i botten som är konkurrenskraftigt. Sedan kan vi ha ett ekojordbruk, men dessa ekoprodukter ska marknaden se till att betala. Det är ingenting som vi politiker ska vara med och stödja, för det är inte ens klimatsmart. Det ska vi naturligtvis inte ställa till med.Fru talman! Det finns otroligt mycket att säga om just landsbygdspolitiken och förutsättningarna för att utveckla landsbygden. Vi som vill bo på landsbygden ska kunna göra det också fortsättningsvis. Det handlar om många små frågor - alltifrån att byskolan ska vara kvar till den lokala idrottsföreningen och mycket annat. Idrottsföreningen är lika viktig som mycket annat, för om den försvinner får man sitta och köra sina barn till träningar flera gånger i veckan - hockeyträning eller fotbollsträning eller vad det nu är.

Fru talman! Jag företräder Sverigedemokraterna i dag i debatten om betänkande 5 om landsbygdspolitik. Jag inleder med att yrka bifall till vår reservation nr 4 om livsmedelsstrategi, nr 7 om regelförenkling och nr 13 om gödselspridning. Vi står givetvis bakom samtliga reservationer från Sverigedemokraterna men väljer för tids vinnande att yrka bifall endast till dessa.Sverigedemokraterna tror på en stark och levande landsbygd. Det finns en otrolig potential på landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Vad som behövs är en politik för att skapa de rätta förutsättningarna.Sverigedemokraterna har föreslagit Landsbygdslyftet, som skulle kunna skapa 25 000 nya jobb på Sveriges landsbygd där 1,4 miljoner svenskar i dag bor och verkar. Jord och skogsbruk utgör fundamentala pelare i den svenska ekonomin och bidrar till en levande och livskraftig landsbygd.De gröna näringarna - jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö - sysselsätter var tionde av alla sysselsatta i Sverige. Omsatt i pengar bidrar jord och skogsbruket med över 200 miljarder kronor, 8 procent av Sveriges bnp. Landsbygden och alla dess företag har stora möjligheter att växa och utvecklas. Det svenska lantbruket lever i en hård, konkurrensutsatt internationell marknad. Utöver högre krav på djurskydd och miljö har de svenska bönderna även en konkurrensnackdel genom ett högre skattetryck i form av en koldioxidskatt på diesel för jord och skogsbruksmaskiner. Sverigedemokraterna vill därför höja återbetalningen och anpassa dieselskatten till europeisk nivå. Vi motsätter oss dessutom ytterligare landsbygdsfientliga skattehöjningar eller ingrepp som riskerar att straffa ut det svenska jord eller skogsbruket och som riskerar att hota den svenska landsbygden och de företagare som verkar där.Sverige behöver anta en långsiktig livsmedelsstrategi. Sverige har kanske världens mest ambitiösa djurskydd. Men det är också viktigt att det finns rimliga förutsättningar för att kunna upprätthålla djurskyddet utan att vår livsmedelsproduktion slås ut. Vår produktion av kött, mjölk och proteingrödor bör kunna öka. Konkurrens är bra, även inom livsmedelssektorn. Men vi bör eftersträva sunda konkurrensvillkor.Vi anser att Sverige behöver sätta upp mål för självförsörjning av livsmedel samtidigt som vi behöver undanröja politiskt satta mål som kan stå i konflikt med en livskraftig livsmedelsproduktion i Sverige. Den byråkrati som omger EU:s regler måste minskas. Och den tillsyn som svenska myndigheter utför ska vara transparent, rättssäker och fri från onödigt betungande byråkrati. Reglerna ska också kunna anpassas efter lokala förutsättningar.En begränsande faktor för landsbygdens utveckling är infrastrukturen som är grundläggande för att man ska kunna driva företag på landsbygden. Vi vill därför öka anslagen till underhåll och modernisering av väg och järnvägsnätet. Dessutom vill vi att bredband, som vi anser vara en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas, jämställs med den traditionella infrastrukturen.Förutom ökade satsningar på väg, järnväg och bredband krävs ett bättre företagsklimat. Landsbygden erbjuder fantastiska möjligheter för en växande turistnäring och företagande i stort. Ett stort problem är de komplicerade regelverken som vi anser måste förenklas genom lokal samordning mellan myndigheterna. Vi vill också avskaffa småföretagens löneavgifter och reducera sjuklöneansvaret för de små och medelstora företagen, allt detta för att göra det lättare att anställa och driva företag i Sverige. Politiken måste enligt oss skapa de förutsättningar som behövs för att företag ska kunna växa på egen hand även på landsbygden.Fru talman! Öppna svenska landskap kan inte lagstiftas fram. De finns bara där om det är lönsamt att hålla nötkreatur. Faktum är att ingen civilisation genom historien har överlevt långsiktigt med mindre än att den haft sin egen livsmedelsförsörjning tryggad. Skälen till detta är uppenbara, inte minst i en säkerhetspolitiskt orolig värld och med tanke på att vi globalt sett måste producera mer livsmedel än någonsin.Grunden för ett livskraftigt och konkurrenskraftigt jordbruk är trots allt att Sveriges bönder tillåts konkurrera på likvärdiga villkor, eftersom de verkar på en tuff internationell marknad. Då duger det inte att ha bland Europas högsta dieselskatter eller de hårdaste djurskydds och miljöreglerna utan att bönderna får någon ersättning för det, genom konsumenten eller staten.Många politiker kanske inte förstår att mjölkbönderna är hårt konkurrensutsatta på EU:s inre marknad. Självklart ska vi vara stolta över att vi har ett ambitiöst regelsystem. Men vad händer när regelsystemet driver bönderna i konkurs och vi måste importera livsmedel från andra länder som har mindre långtgående djur och miljöskyddsregler? Det är nämligen precis vad som pågår. Produktionen av svensk mjölk och svenskt kött minskar medan importen ökar. Våra svenska bönder och vår livsmedelsindustri konkurreras ut till förmån för just den sortens djurhållning som vi inte vill ha i Sverige. Och vad har vi i Sverige vunnit då?Grundproblemet är inte prissvängningarna utan att produktionskostnaderna är för höga. Det beror inte på att Sveriges mjölkbönder skulle vara ineffektiva företagare eller helt enkelt dåliga bönder. Tvärtom har de tvingats till extraordinära åtgärder för att överleva. Många mjölkbönder arbetar i dag i praktiken oavlönat och håller liv i sin verksamhet genom att skuldsätta sig eller avverka skog och så vidare. Den dåliga lönsamheten har raderat mjölkgårdarnas verkliga marknadsvärde, varför försäljning av verksamheten sällan är något alternativ.Svensk mjölkproduktion kan inte heller sägas vara något särintresse. När mjölkbönderna får lägga ned sin verksamhet bidrar det till att både arbetstillfällen och landsbygdsservice läggs ned. Ett livskraftigt jordbruk är också en förutsättning för ett varierande kulturlandskap och mycket av vår biologiska mångfald. För oss är det självklart att just den svenska mjölkproduktionen behöver kraftiga och verkningsfulla åtgärder, knappast mer tandlösa utredningar och politiskt tillsatta kriskommissioner. Krisen är nu. Krisen är akut. Mjölkbönderna behöver också en landsbygdspolitik, och den behövs nu.Fru talman! Jag vill också nämna de förslag från Vattenmyndigheterna som just nu går runt i landet enligt det så kallade åtgärdsprogrammet. Risken är att en stor mängd åkermark tas ur produktion. Enligt förslagen skulle sammanlagt 150 000 hektar produktiv jordbruksmark kunna förvandlas till våtmark, och ytterligare 50 000 hektar skulle kunna bli föremål för skärpta restriktioner. Enligt myndigheternas egna beräkningar kommer detta att medföra investeringskostnader på över 20 miljarder kronor. Därtill kommer underhåll och kontrollkostnader på 1,2 till 1,3 miljarder per år. För bara Lidans avrinningsområde i Västra Skaraborg till exempel skulle det röra sig om en kostnad på 3 miljarder kronor. Och betänk att de som betalar kostnaden är de som äger fastigheterna, lantbrukarna eller de som har sin verksamhet där.Sverigedemokraterna ifrågasätter det rimliga i att Sveriges lantbrukare ska bära dessa kostnader. Som referens kan nämnas att lantbrukets samlade nettoresultat enligt Statistiska centralbyrån är lite drygt 5,5 miljarder per år. För en enskild lantbrukare kan förslagen innebära utgifter på flera miljoner. Det är marginaler som i många fall helt enkelt inte finns.Enligt miljöbalken får åtgärder inte orsaka icke-proportionerliga kostnader, vilket betyder att en kostnad inte får vara större än miljönyttan. Men om förslagets åtgärdsprogram skulle genomföras fullt ut skulle det få långtgående konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion med en självförsörjningsgrad på ungefär 50 procent, vilket i dag är lägst i hela EU.Fru talman! För oss är landsbygden på riktigt. En sorglig utveckling i svensk politik är att det politiska etablissemanget, från höger till vänster, verkar ha bestämt sig för att vända landsbygden ryggen. Det tycker vi sverigedemokrater är oacceptabelt. Vårt engagemang för landsbygden är mer än vackra ord. Vi omsätter det nämligen i praktisk politik.

Fru talman! Vi debatterar nu ett betänkande som berör många av de frågor som ligger mig kanske allra närmast hjärtat, nämligen betänkandet om landsbygdspolitiken. Jag har själv vuxit upp på den svenska landsbygden och sett betydelsen av de gröna näringarna och verksamheterna och vad de ger i form av jobb och sysselsättning. Att vi i Sveriges riksdag tar dessa frågor på allvar är helt avgörande för ifall vi exempelvis ska ha en svensk livsmedelsproduktion också i framtiden och ifall vi vill se till att hela Sverige kan leva.Detta betänkande tar, trots namnet, inte upp alla de dimensioner och områden som jag lägger in när man talar om landsbygdspolitik. Men icke desto mindre lyfter det upp några viktiga frågor som jag vill uppehålla mig vid i detta anförande.Att vi ska ha ett konkurrenskraftigt jordbruk är en självklarhet för mig. Jag menar inte bara att vi ska ha en svensk produktion av mat. Vi ser dessutom andra positiva effekter som det svenska jordbruket bidrar med.Grunden för att vi ska kunna ha en levande landsbygd är att det finns jobb och sysselsättning i hela vårt land. Jag vet vilken otrolig betydelse jordbruket har för sysselsättningen och möjligheten att få ett jobb på den lilla orten.

Skulle vi på annat sätt bedriva den naturvård som det svenska jordbruket bedriver skulle det kosta statskassan otroliga summor. Med ett konkurrenskraftigt jordbruk får vi denna viktiga miljöfördel med oss på köpet.EU:s gemensamma jordbrukspolitik är ett av de kraftfullaste politiska verktyg som vi har för att kunna förbättra konkurrenskraften i de gröna näringarna. För mig är det självklart att denna politik ska stärka just aktiva bönder och att den gemensamma jordbrukspolitiken ska flytta fokus från markinnehav till faktisk verksamhet och aktivitet. Därför vill jag se att det snarast införs en så kallad kopeng för att se till att just de människor som håller djur ska premieras. Jag vill också att vi med den gemensamma jordbrukspolitiken ska se till att stimulera unga människor så att vi får en ny generation som kan driva det svenska jordbruket vidare och framåt.Fru talman! Det ska vara roligt och enkelt att vara företagare, inte minst landsbygdsföretagare. För mig är det därför av största vikt att vi hela tiden ser över reglerna för företagande så att vi minskar den administrativa bördan och ser till att det blir så enkelt som möjligt. En del i detta arbete handlar om att underlätta de myndighetskontakter som företagare ska ta.

Att vi både kan minska regler och underlätta i den administrativa hanteringen av dessa är av största vikt om vi vill se att fler människor startar och driver företag och på det viset bidrar till fler jobb i hela landet.En viktig del i regelförenklingsarbetet handlar om hur vi i Sverige tillämpar EU:s regelverk.

I detta arbete är det av vikt att vi ser över tillämpningen av EU:s livsmedelslagstiftning så att den inte bidrar till mer hinder för företagande.Fru talman! Vi är många partier i dag som säger oss vilja ha en nationell livsmedelsstrategi. Detta välkomnar jag givetvis, även om jag tror att vi alla har lite olika tankar om vad den ska innehålla. Arbetet med Matlandet Sverige är den vision som på allvar tog tag i mat och livsmedelsfrågorna i Sverige. Den visionen och strategin är fortsatt viktig när man ska ta fram en nationell livsmedelsstrategi.För min och Centerpartiets del menar vi att en svensk livsmedelsstrategi ska ha som främsta syfte att se till att vi kan öka matproduktionen i vårt land. Därför anser jag att en kommande nationell livsmedelsstrategi måste ha ett tydligt fokus på primärproduktionen, på bonden och på fiskaren.

För mig är det otroligt viktigt att vi har en konkurrenskraftig landsbygd där tillväxt gör att fler företag och jobb växer fram. Inte minst menar jag att vi måste fortsätta arbetet med att stärka konkurrenskraften i de gröna näringarna. Vi kan konstatera att från regeringen och regeringspartierna ekar det än så länge väldigt tomt på konkreta förslag till hur vi ska kunna lösa denna problematik. Det duger inte att de som innehar regeringsmakten i detta land numera inte gör någonting. Det blir då än mer viktigt att vi i denna kammare tar tag i och diskuterar dessa frågor och ser till att täppa till de tomrum och den idéfattigdom som den nuvarande regeringen har.Fru talman! Jag står bakom alla Centerpartiets reservationer i betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 2.I detta anförande instämde Lena Ek, Per-Ingvar Johnsson och Kristina Yngwe .

Fru talman! Jag lyssnade på ditt anförande, Eskil Erlandsson, och jag noterar att du nämner era förslag om förenklingsarbetet. Ni har förhoppningar på Konkurrensutredningen och på livsmedelsstrategin, även om du uttrycker en viss skepsis, vilket också mitt parti och jag gör.Eskil Erlandsson nämner att vi måste snacka konkurrenskraft. Men man kan ju fundera över vad Centerpartiet, som medverkat i en alliansregering, har presterat under dessa åtta år. Det är ju litet av det resultatet som vi diskuterar i dag. Man pratar om konkurrenskraft, men det ligger ett förslag om en dieselskatt. Återbetalningen ska sänkas till 90 öre. Vi har bland Europas högsta skatter för svenska jord och skogsbrukare. Det måste man kunna lägga konkreta förslag om. Annars är man som parti inte trovärdig i den frågan.Sedan har vi det så kallade mjölklöftet, som lanserades för ungefär en och en halv månad sedan. Där utlovades 1 krona till mjölkbönderna i form av mjölkpengen, eftersom handeln skulle höja priset. Det är säkert lovvärda initiativ, men frågan är om man ens är ärlig. Man lurar konsumenter, mjölkbönder och framför allt handeln i den här delen. Arla ägs till 25 procent av svenska bönder. Med motsvarigheten till vad de har för mjölk skulle det göra 0,8 öre per liter för varje svensk Arlaleverantör. Hittills har mjölkpengen inte varit så jättebra, utan den har gått vidare till åtta butiker i Sverige.Hur trovärdigt är Centerpartiet? Det är min fråga.
Fru talman! Tack för frågorna, Anders Forsberg! Svaret på den sist ställda frågan är: Mycket trovärdigt.Låt mig säga att vi under den tid som jag innehade den statsrådspost som gällde jordbruks och matfrågorna sänkte den allmänna arbetsgivaravgiften. Vi sänkte egenavgifterna i två omgångar. Det var mycket betydelsefulla åtgärder för att stärka lönsamheten för alla de företagare som vi har i och runt de gröna verksamheterna, vilka ofta är småföretagare. Vi sänkte därtill ungdomsarbetsgivaravgiften under vår tid vid makten, så mycket att vi till och med halverade den. Det var mycket viktigt för en bransch där många unga människor jobbar; då tänker jag på trädgårdsverksamheten.Vi tog helt och hållet bort regelverket för den handelsgödselskatt som infördes av den majoritet som fanns för ett femtontal år sedan och som då såväl som nu var rödgrön. Vi tog bort delar av kontrollavgifterna på slakterierna, vilket i pengar motsvarar 90 miljoner kronor. Vi tog bort de avgifter som tidigare fanns för djurskyddskontrollen. Vi tog bort traktorregistreringsavgiften. Vi tog bort avgiften för att registrera djur i Jordbruksverkets centrala djurregister. Det är några riktigt konkreta och substantiella åtgärder, sådana som faktiskt påverkar kostnadsbelastningen på de gröna verksamheterna.
Herr talman! Tack för svaret, Eskil Erlandsson! Om vi diskuterar traktorregistrering kan jag säga att det gjorde 172 kronor för min traktor hemma. Det hade jag nog kunnat betala in.Centerpartiet som medverkande i alliansregeringen, och Eskil Erlandsson själv som landsbygdsminister, var med och tillsatte Konkurrenskraftsutredningen, vars tydliga skrivning bland annat var att inga skatter fick läggas förslag på. Det kommer att presenteras i morgon torsdag. Då ser vi en del av förslagen. Förhoppningsvis kommer vi att få se kraftfulla förslag.Jag vill hävda att om vi talar om konkurrenskraft kan vi inte bara diskutera de små delarna, även om de också är viktiga. Det handlar om att det svenska lantbruket måste konkurrera på likvärdiga villkor, och där är skatterna, framför allt för diesel, en hämsko. Jag kommer att återkomma till det i varje debatt. Centerpartiet är trovärdigt endast om man medverkar till att lägga fram ett sådant förslag i riksdagen. Det finns en majoritet i riksdagen för att sänka dieselskatten för bönderna.Då är frågan hur trovärdigt Centerpartiet är eftersom Centerpartiet är med i decemberöverenskommelsen, den så kallade DÖ. Därmed har de valt att anpassa sin politik till Miljöpartiet, Socialdemokraterna och, vilket är det värsta, Vänsterpartiet. Det är partier, åtminstone Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som jag upplever bedriver en direkt landsbygdsfientlig politik.
Herr talman! Låt mig börja med Konkurrenskraftsutredningen. Det fanns en annan utredning som arbetade parallellt med den och som nyligen har avlämnat sitt betänkande, nämligen Företagsskatteutredningen. Den utredningen hade att se över skatter för det företagande som vi har i vårt land, inklusive det som vi kallar för det gröna företagandet. Därför gjordes ställningstagandet att inte utreda saker och ting två gånger.Det är riktigt att det vid sidan av direkta kostnader i form av skatter och avgifter är mycket annat som påverkar konkurrenskraften. Det var därför jag under min tid som jordbruks och landsbygdsminister lade en oerhörd kraft på att minska regelbördan - och lyckades. Vi minskade regelbördan och de kostnader den förde med sig med i storleksordningen 35-36 procent under ett antal år. Men ytterligare finns att göra på det här området, inte minst för att många av de gröna verksamheterna och företagen är riktigt små.Jag håller med om att det är viktigt att de svenska skogs och jordbruksföretagarna har lika villkor i förhållande till den omgivning som de numera är en del av. Det är skälet till att vi gjorde mycket stora ansträngningar för att till exempel hålla igen på, och dessutom sänka, kostnader och avgifter så att verksamheterna skulle vara konkurrenskraftiga. Men mer finns att göra vad gäller att sänka kostnader och avgifter och på regelförenklingsområdet.

Herr talman! För några veckor sedan var jag i Jokkmokk och besökte bland annat den stora vintermarknaden där. Jokkmokk är en av Sveriges absolut största kommuner och också en av Sveriges absolut rikaste kommuner om vi ser till vad Jokkmokk producerar. Ungefär en tiondel av all el, nästan en fjärdedel av all vattenkraftsel, som används i Sverige kommer från kommunen Jokkmokk. Där finns mycket skog, fantastiska områden för ekoturism, kulturarvet Laponia och så vidare.Samtidigt avfolkas kommunen Jokkmokk och de andra inlandskommunerna. Vi ser en avfolkning av större delen av den så kallade glesbygden i Sverige medan människor flyttar in i landets stora städer. Det blir helt enkelt en klyfta mellan stad och land.Vi i Vänsterpartiet vill bryta den utvecklingen. Vi tror inte att det behöver vara på det viset, men då behöver vi en medveten strategi för att landsbygden ska kunna leva och blomstra. Vi har lagt fram ett konkret förslag, nämligen vår motion En landsbygd att lita på, som finns med i det betänkande vi debatterar, bland annat i form av reservation 1. Där lägger vi fram förslag om att vi måste ha en väl fungerande samhällsservice. Det ställer vi emot den tidigare borgerliga politiken där det sägs att det är marknaden som ska bestämma var vi ska ha skolan, var vårdcentralen ska placeras, var apoteken ska finnas och så vidare.Det är en direkt passning till Ulf Berg, Moderaterna, som talade fint om att det behövs en skola i varje by. Jag håller verkligen med om det, men om det är vinstintresset som ska bestämma var skolan placeras, om det är vinstintresset som ska bestämma var vårdcentralen ska öppnas, ja då vet vi att skolorna och vårdcentralerna öppnas i Stockholms innerstad och i våra andra storstäder medan de läggs ned i glesbygden.Det handlar inte bara om att vi ska ha en väl fungerande samhällsservice. Vi måste också ge goda förutsättningar för företag att växa i glesbygden. Vi ser en enorm potential till exempel i det som brukar kallas ekoturism. Visste ni att turismen som sådan och besöksnäringen, om man ser dem som en enhetlig verksamhet, faktiskt är en industri som är större än något annat av våra största exportföretag sett till hur mycket pengar som omsätts?Vi behöver också se till att vi har möjligheter att producera mer livsmedel lokalt. Jag noterar att det läggs fram förslag om en livsmedelsstrategi, en exportstrategi för svenska livsmedel och så vidare. Jag tycker att det är vällovligt, men samtidigt måste vi se sanningen i vitögat och utvärdera vad som egentligen har gjorts och om det har varit så framgångsrikt.Eskil Erlandsson från Centerpartiet talade tidigare om Matlandet Sverige. Jag kommer ihåg när du lanserade detta, Eskil. Det skulle bli 20 000 nya jobb på landsbygden tack vare Matlandet Sverige. Men för ett tag sedan såg jag uppgifter från Jordbruksverket som pekade på att det försvunnit 10 000 jobb från det svenska jordbruket under Eskil Erlandssons tid som landsbygdsminister. Det har försvunnit jobb, men det har inte skapats nya jobb.Jag tror att man måste ha en mycket mer målinriktad livsmedelsstrategi. Tanken att vi ska se till att producera mer mat i Sverige är god. Men då ska vi producera sådant som vi behöver äta mer av i framtiden, nämligen hållbar mat. Vi behöver mer av vegetarisk mat, ekologisk mat och lokalproducerad mat. Vi kan gå in från det offentliga med riktade medel, så att de verksamheterna kan få växa, anser vi i Vänsterpartiet.Ulf Berg från Moderaterna sa tidigare att Moderaterna inte är något bidragsparti. Vi i Vänsterpartiet tycker inte att det finns något självändamål med bidrag som sådana. Men ibland kan de vara bra för att lyfta fram lokal produktion av mat, ekologiska livsmedel, vegetarisk mat och så vidare. Då gäller det att vi använder våra resurser rätt och ger bidrag till det vi vill ska växa och inte till andra saker.Jag tänker på bidrag som Moderaterna verkligen har varit med och fört fram, till exempel vårdnadsbidraget. Jag tänker på RUT, ett avdrag som finns för att medelklassen och överklassen ska kunna köpa städtjänster. Det är inget fel med att köpa hushållsnära tjänster, men ska man få bidrag som belastar statens budget med ungefär 2 miljarder kronor för det? Jag tänker på ROT. Ifall jag vill bygga en veranda hemma eller om vi ska lyxrenovera vårt kök kan vi få göra stora avdrag för det. Totalt sett belastar detta avdrag staten med ungefär 15 miljarder kronor. Det kan inte vara okej!De här pengarna måste användas klokt. När vi går in från det offentliga ska vi använda pengar till det som ger kollektiva nyttigheter, till det som bidrar till hela samhället på något vis. Pengarna ska bidra till minskade utsläpp. De ska bidra till lokala jobb och hållbar mat på landsbygden, så att människor kan bo kvar där. Det är Vänsterpartiets svar i diskussionen om livsmedelsstrategin: en strategi för hållbar livsmedelsproduktion.Herr talman!

Herr talman! Det är intressant: När vi sänker skatterna blir det bidrag i Vänsterns värld. Låt oss då konstatera att det nog är lönsamt med RUT och ROT. Vi har fått bort en hel svart marknad. Det är också ett bra sätt att skapa många företag utanför storstaden. Jag tror kanske inte att det är den debatten vi ska ta här och nu, men jag tar den gärna.Något jag undrar är hur Jens Holm bedömer att handelsgödselskatten, som Vänstern står bakom, kan underlätta för ytterligare produktion av svenska livsmedel och för en ökad export, som vi alla hoppas på. Jag undrar också om Jens Holm anser att den kan göra att vi får en starkare hemmamarknad därför att man gör bra produkter som vi gärna vill ha.Men det stora slaget mot landsbygden är ändå kilometerskatten, som kommer att fördyra varenda transport med 14 kronor per mil. Skogen är ett jättebra exempel. Man kommer att få väldigt tuffa kostnadsökningar. Timret måste ut ur skogen med lastbil. Det finns inget annat alternativ.Jens Holm nämnde Jokkmokk i sitt anförande. Det är ett mycket intressant exempel. 75 procent av Jokkmokks skog är avställd och får inte brukas och användas för att skapa sysselsättning. Möjligtvis kommer en och annan turist. Nästan all skog i hela Jokkmokks kommun är avställd, och det finns krafter som ytterligare vill ställa av produktionsskog.Hur kan handelsgödselskatt och kilometerskatt få landsbygden att blomstra? Det är en fråga jag vill ha svar på, Jens Holm.
Herr talman! Under de åtta år då Ulf Bergs parti och de andra borgerliga partierna var vid makten fick vi en utveckling som lett till att bara hälften av all mat som konsumeras i Sverige produceras i landet. Resten importeras. Vi har tappat 10 000 jobb i jordbruket. Vi kan se att den borgerliga politiken inte har varit särskilt framgångsrik.En handelsgödselskatt är effektiv på så sätt att vi sätter ett pris på det som smutsar ned, nämligen handelsgödsel. Då blir det mer gynnsamt att bedriva jordbruk som använder lite handelsgödsel eller som kanske är helt ekologiskt och inte har något konstgödsel över huvud taget. Men vi har sagt att alla intäkter från en handelsgödselskatt ska gå tillbaka till jordbruket i form av forskning eller miljöinsatser. Pengarna stannar alltså kvar, men vi flyttar bort dem från det som smutsar ned och investerar dem i det som räddar vår miljö. Vi gör det här för att vi måste ställa om alla våra verksamheter i Sverige, inklusive jordbruket. Jag saknar dock starkt Moderaterna i arbetet för en omställning mot ett hållbarare Sverige.Vad gäller den så kallade straffavgiften på transporter kan jag säga att det verkligen är en sådan som de borgerliga partierna inför. Ni ska chockhöja banavgifterna för tågtransporterna. Det gör att det blir extremt mycket dyrare att transportera klimatvänligt på räls. Det vi måste göra är att flytta bort från väg till räls. Vi vill göra det lite dyrare att transportera på väg, så att vi får pengar att investera i mer järnväg och i ett bättre underhåll. Ni gör precis tvärtom. Ni straffbeskattar järnvägen och vill helt avgiftsbefria långtradartransporterna, som ger utsläpp och förstör vägbanan.
Herr talman! Jag undrar om Jens Holm har varit så mycket ute och åkt i Sverige. Man kan konstatera att det kanske finns en och annan banvall på rätt många ställen, men också ett stort problem: Det var väldigt många år sedan rälsen togs bort. Att tro att man kan straffbeskatta lastbilstrafiken för att få över den på en järnväg som inte finns är ganska utsiktslöst, allra helst när man står bakom att den järnväg man ska bygga för kilometerskattepengar ska transportera stockholmare söderut i högre hastighet. Det är inte för godset, utan pengarna ska användas för att investera i järnväg söderut. Det har regeringen själv sagt, och då får jag väl ändå tro att det är sant. Men kan Jens Holm dementera det är jag den förste att bli glad över det.Hur som helst kommer det här inte att lösa det problem som man pekar på med kilometerskatten, utan precis tvärsom. Det kommer att ge stora kostnadsökningar. Jag kan se framför mig att investeringsviljan minskar. Man kommer i fortsättningen att investera närmare marknaden därför att det blir för dyrt att producera varor och tjänster till exempel i skogen i Norrlands inland, där man verkligen behöver vartenda jobb. Det är det som är problemet med att vi har fått en urbanisering. Vi har inte tillräckligt med jobb kvar på landsbygden. Vi skickar ungdomar till universitet och högskola, men vill de flytta hem till Sorsele eller andra ställen märker de att det inte växer akademiska jobb där hur som haver. Vi måste se till att vi får en ökad utflyttning också av de nya akademiska jobben, och då ska vi se till att vi får en bra jordmån. Den jordmånen blir inte bättre med en kilometerskatt, precis tvärtom.
Herr talman! Jag noterar att Ulf Berg inte med ett ord bemöter det jag sa om den verkliga straffskatten, nämligen chockhöjningen av banavgifterna på järnvägen. Den kommer att göra det extremt dyrt att transportera klimatvänligt på räls.Vi vet att utsläppen från transportsektorn hela tiden växer. Det är ett av de områden där vi verkligen måste få ned utsläppen. Vad vill då Moderaterna göra? Jag ser inte ett enda konkret förslag för att man ska kunna flytta över transporterna från väg till räls.Det stämmer att vi inte kan ha järnväg som går fram till varenda skog och varenda industri, Ulf Berg. Vi kommer att behöva lastbilstransporter. Vitsen med en kilometerskatt är att vi gör de långa lastbilstransporterna dyrare.Att man har kilometerskatt på vägtransporter är egentligen inget konstigt. Det finns i flera länder nere på kontinenten. Man drar in mycket pengar som man kan välja att investera i ett bättre järnvägsunderhåll.

Herr talman! Nu hettade det till lite här i replikskiftet alldeles nyss. Jag vet inte om det ska kännas betryggande när Vänsterpartiet klargör att det bara är de långa transporterna som är problematiska. Det räcker att titta på hur Sverige ser ut och vår geografi. Man kan titta på en karta och förstå vilka det är som straffas. Det är inte Jens Holm eller jag om vi åker mellan Odenplan och Medborgarplatsen. Det är inte vi som straffas av skattehöjningarna.Herr talman! Om hela Sverige ska hänga ihop ska man inte bedriva en politik som väldigt dramatiskt och väldigt tufft slår mot specifika delar av landet. Tyvärr är det vad vår nya regering gör. Den för en politik som är direkt fientlig mot de mest urbana områdena och en politik som tyvärr också drabbar de områden som ligger längst bort från städerna.Med tanke på det tidigare replikskiftet som berörde RUT-avdraget kan vi också notera att sju av tio som använder RUT enligt Skatteverkets nya siffror tjänar mindre än 32 000 kronor i månaden, och ökningen av användandet är allra störst i glesbygden. Det kan också vara värt att notera för Vänsterpartiet.Skogens potential inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion ska tillvaratas. Ett hållbart jord och skogsbruk är en del av lösningen på dagens miljöutmaningar. Redan med nuvarande teknik skulle till exempel jord och skogsbruket kunna vara självförsörjande med hållbar energi.Det finns goda möjligheter att förbättra avkastningen på ett miljövänligt sätt. Genom att anpassa växtsorter, brukningsmetoder och näringsämnen efter lokala förhållanden kan biotekniken rätt använd bidra till att få fram bättre skördar och likaså näringsinnehåll.Ett kretslopp där näringen går från jord till bord och sedan tillbaka till jorden är avgörande för en hållbar livsmedelsförsörjning. Läckaget av näringsämnen från odlingsmark och hushåll ut till sjöar, vattendrag och hav behöver bromsas och hållbar återvinning av biologiskt avfall introduceras i bred skala. Särskilt viktigt är detta i ljuset av att fosfor är på väg att bli en bristvara.Företagande är en förutsättning för en levande landsbygd. Företagare skapar arbetstillfällen, samhällsservice och öppna landskap. För landsbygden liksom för staden är därför ett bra företagsklimat avgörande.Det är positivt att det i regeringsförklaringen från oktober i höstas slås fast att en modern och aktiv näringspolitik skapar jobb i hela landet. Det finns således i varje fall någon form av insikt hos regeringen att företag och näringsliv är viktiga också för landsbygden. Men regeringen stannar dessvärre vid vackra ord.I verkligheten har regeringens förslag mest gått ut på att straffa ut näringslivet genom höjda skatter, vilket också drabbar landsbygden och de gröna näringarna. Regeringen föreslog i höstas skattehöjningar på jobb och arbetsinkomster som var drygt 40 gånger så stora som satsningarna på företagande. Risken är överhängande att regeringens och Vänsterpartiets förslag till vårändringsbudget också kommer att innebära höjda skatter på jobb och företag. Höjda skatter på jobb och tillväxt slår också hårt mot landsbygdens företagare.Regeringen har också hotat med att göra transporter dyrare genom att införa en så kallad kilometerskatt. Det är en skatt på avstånd som skulle drabba landsbygdens människor och näringsliv hårt. En kilometerskatt skulle innebära avsevärt dyrare transporter och därmed sämre konkurrensvillkor för landsbygdens näringar. Förslaget skulle drabba enskilda och företag på landsbygden och därmed hämma tillväxten och möjligheten till jobb.För att ge landsbygden verktyg för hållbar tillväxt och utveckling behövs en bra politik för företagande. Här måste det offentliga också ta sitt ansvar och garantera goda kommunikationer på vägar, järnvägar och flyg liksom för digitala försändelser på nätets motorväg.Herr talman! En fråga som har varit mycket debatterad och som vi har haft en hel del att göra med också i miljö och jordbruksutskottet på olika sätt och som politiska partier och ledamöter är den kris som de svenska mjölkbönderna står inför just nu. Det är några saker som är viktiga att påpeka i detta.Det första är att det krig som Vladimir Putin har satt igång i Ukraina har inneburit en större fluktuation vad gäller pris. I praktiken har det inneburit att det finns ett stort utbudsöverskott i dag på mejeriprodukter i Europa. Det driver ned priset, vilket slår extra hårt mot många bönder.Det är avgörande i förlängningen att man lyckas hantera den krisen genom att Ukrainakriget tar slut. När Sverigedemokraterna här talar sig varma för mjölkbönderna ska man veta att Sverigedemokraterna är det parti som allra ivrigast stöder Vladimir Putins korståg i Europa på alla sätt de röstat i Europaparlamentet. De driver på den politik som tyvärr innebär att vi har mindre handelsflöde med mejeriprodukter i Europa.Herr talman! Det andra som är viktigt att betona är att det är mindre klokt i detta skede att drämma till de svenska mjölkbönderna med ytterligare pålagor och kostnader. Vi har en bransch här i Sverige som har det väldigt tufft för tillfället. Man har ett världsmarknadspris som har fallit och en svår konkurrenssituation. Det är i det läget väldigt dumt att introducera nya skatter.Herr talman! Det tredje som det också är viktigt att vara medveten om är att lösningen för att komma ur den här situationen måste vara att de svenska bönderna, den svenska landsbygden och de svenska odlarna i vid mening på olika sätt i livsmedelspolitiken, i näringspolitiken men också specifikt när det gäller mejeriproduktionen kan konkurrera. Denna stärkta konkurrenskraft kan vi inte skapa genom att vi börjar tumma på det svenska djurskyddet, vilket har föreslagits från olika håll, eller genom att vi börjar tumma på vår klimathänsyn. Detta måste vi göra genom att kunna utveckla branschen på andra sätt.Herr talman! För det fjärde går det i denna kris att notera att det finns ett antal medlemsstater i Europeiska unionen som nu aktivt agerar för mer bidrag och mer subventioner i Europa. Det är mycket viktigt att Sverige motarbetar det med kraft. Lösningen på den situation vi har är inte att ytterligare rubba marknaden eller ytterligare införa olika typer av direktstöd, exportstöd eller andra typer av bidrag. Tvärtom måste vi agera för att EU:s jordbrukspolitik bättre ska följa marknadsprinciper och inte sätta marknaden ur spel.Det gäller fattiga länder, som drabbas av att man producerar för mycket i Europa och sedan säljer det till låga priser på andra marknader och konkurrerar ut lokala producenter. Vi har under ganska mödosamma förhandlingar under flera årtionden i Europeiska unionen arbetat med att ta oss bort från den gamla tidens jordbruksregleringar, där 75 procent av Europeiska unionens budget gick till att förorsaka vinsjöar och köttberg, som man sedan dumpade i Afrika, Latinamerika och på andra håll. Vi vill inte tillbaka till den politiken.Det är mycket glädjande att inga partier i Sverige agerar för en sådan politik - inte vad jag har sett - men i Warszawa, Paris och andra delar av Europa hör man annorlunda tongångar. Det är viktigt att Sverige, som värnar frihandel, fri konkurrens och rimliga regler för jordbrukarna, stämmer i bäcken här och slår vakt om ett mer rimligt system för jordbruket i Europa.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga Fredrik Malm om det inte egentligen är en ganska liberal idé att de som smutsar ned också ska vara med och betala i större utsträckning.

Precis som Fredrik Malm sa är just fosfor en bristvara. Det kommer inte att finnas för all evighet, så oavsett om man gillar det eller inte måste man komma från användningen av handelsgödsel, som jag ser det. Vad anser Folkpartiet?Jag skulle också vilja ta tag i frågan om kilometerskatt på långtradartransporter. Det är aldrig roligt att införa skatter. Det kan jag hålla med om. Men om det är något som verkligen sliter på vägbanan och leder till kraftigt ökade utsläpp är det faktiskt de ständigt växande långtradartransporterna. Är det då inte rimligt att de får vara med och betala för sina utsläpp genom en kilometerskatt, där vi kan ta intäkterna och investera dem i till exempel järnvägen? Är det inte lite bakvänt att göra som de borgerliga partierna har gjort och i stället chockhöja avgifterna för att transportera på räls? Det är ju detta ni har gjort genom förslaget om en fördubbling av de så kallade banavgifterna.
Herr talman! Det är glädjande att Vänsterpartiet inte alltid tycker att det är roligt att införa höjda skatter utan bara stundtals. Vi i Folkpartiet är anhängare av marknadsekonomi, och det är glädjande att även Vänsterpartiet är det på vissa områden nuförtiden. Det är klart att det är viktigt hur man prissätter den negativa miljöpåverkan som blir en följd av hur vi lever. I vissa fall kan ekonomiska styrmedel användas via skattsedeln, så att vi alla betalar för att du får en premie när du väljer en mer miljövänlig bil. Eller så lägger man med andra typer av styrningar kostnaden på dig eller mig för de val vi gör. Det kan handla om skatter, avgifter och annat.Men detta måste också balanseras mot ett antal andra viktiga värden. Om vi väljer att lägga på den skattebörda som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna förespråkar finns det en risk för att vi framöver får produktion i Sverige som inte längre har möjlighet att konkurrera och därför flyttar till ett annat land. Då måste man ställa sig frågan om en ståltacka producerad i Kina är mer miljövänlig än den som har producerats i Sverige. Om man svarar ja på den frågan är det inga problem. Då kan man straffa ut hela den svenska basindustrin. Det blir inte mycket av arbetslinjen kvar, men miljö och klimatkostnaden för den typen av ekonomisk politik mot den svenska glesbygden och mot viktiga svenska företag inom basindustrin är inte bra. Även Jens Holm borde hålla med om att det blir en miljökostnad om svensk produktion, som är relativt sett miljövänligare än produktionen på många andra håll, straffas ut.
Herr talman! Det var ett ganska långt svar, Fredrik Malm, men det var inte alls svar på det som jag frågade, så jag tar det igen. Finns det något konkret förslag från Folkpartiet där ni verkligen i praktiken anammar principen om att förorenaren ska betala? Såvitt jag vet är Folkpartiet anhängare av en handelsgödselskatt. Det är väl jättebra. Men hur kommer det sig att ni förstår idén med att lägga på en skatt på det som smutsar ned inom jordbruket men inte när det gäller långtradartransporterna? Och järnvägstransporterna vill ni straffbeskatta med fördubblade banavgifter. Det är något som bara känns helt skruvat med den borgerliga klimat och skattepolitiken, måste jag säga. Fredrik Malm! Du får en chans till att reda ut detta för oss!
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad det är Vänsterpartiet antyder. En stor del av den svenska miljö och klimatpolitiken är ju uppbyggd kring principen om ekonomiska styrmedel. Jag argumenterar för att detta kan användas av oss alla via skattsedeln i olika typer av bonusar, skattelättnader eller annat, och det kan också användas genom en styrning direkt till oss själva utifrån de individuella val vi gör när vi handlar saker och ting.Folkpartiet är anhängare av till exempel koldioxidskatt, om nu Jens Holm vill ha ett konkret exempel. Den skatten är dessutom fastställd i kronor och inte kopplad till priset. Därmed är den ganska viktig i nuläget, när oljepriset kraftigt har fallit eller till och med halverats. Då innebär den svenska koldioxidskatten att konkurrensförsämringarna för till exempel biodrivmedel inte blir lika stora, utan det finns olika andra typer av drivmedel och bränslen som har större möjligheter att konkurrera när oljan blir billigare. Det är något som vi är anhängare av, precis som det finns en rad andra typer av ekonomiska styrmedel.När det gäller skatten på handelsgödseln tycker Folkpartiet att det finns en problematik där, framför allt i fråga om kadmium. Men vi gör också bedömningen att nu när särskilt en gren av det svenska jordbruket har mycket problem, nämligen mjölkbönderna, kanske det inte är lämpligt att drämma till med denna skattehöjning för svenska bönder. Vi tar ansvar för Sverige på ett helhetssätt i Folkpartiet. Vi ser att de här frågorna hänger ihop.

Herr talman! Fredrik Malm apostroferade mig, och jag måste få bemöta det.Fredrik Malm! Du hävdar att den nuvarande krisen i mjölknäringen nästan enbart skulle bero på Rysslandskrisen, vilket inte är sant. Det tror jag också att du vet. Snarare är det så att Rysslandskrisen har förstärkt effekterna, men krisen har pågått ett tag. Det är fel att säga att vi skulle ha ett stort flöde av mejeriprodukter från Sverige till Ryssland. Det är en mycket liten rännil av den svenska mjölken och dess produkter som tar vägen dit.Fredrik Malm talar om konkurrenskraft och om vikten av att det svenska lantbruket kan konkurrera. Jens Holm ställer då en rak fråga om till exempel gödselskatten.Det håller inte. Man måste ha en argumentation. Varför ska vi i så fall införa en gödselskatt? Man kan ju ganska lätt se att förbrukningen knappast har ökat efter att skatten försvann.Sedan är frågan: Hur trovärdig är Fredrik Malm när han pratar om att man ska kunna konkurrera och att det ska vara en bra konkurrenskraft när vi har det gråa och fuktiga täcket som heter DÖ som ligger över alla diskussioner här? Hur trovärdigt är Folkpartiet i den diskussionen?
Herr talman! Först ska jag ta upp det sista: decemberöverenskommelsen. Det finns en orsak till att överenskommelsen har ingåtts. Den orsaken är att Anders Forsbergs parti agerar på ett sådant sätt i Sveriges riksdag att vi andra har tvingats ingå den överenskommelsen för att det här landet över huvud taget ska gå att regera något så när rimligt. Det har med detta att göra.Blir det bättre för människor på den svenska landsbygden om det är kaos i Sveriges riksdag? Det vet inte jag. Jag tror inte att det blir bättre. Jag tror att de flesta människor i Sverige tycker att det ska vara lite ordning och reda i det här landet och att landet ska kunna styras på ett rimligt sätt. Det är detta som vi nu agerar för.När det gäller Vladimir Putins krig i Ukraina kan man se mycket tydligt hur Sverigedemokraterna har röstat i Europaparlamentet och vad Sverigedemokraterna skriver i sina egna mediekanaler och annat. Ni är ett Putinvänligt parti. Ni är ett parti som står bakom Vladimir Putins agerande i Ukraina till stor del.Det är klart att det då rimmar väldigt illa när den politik som Vladimir Putin nu bedriver innebär att svenska bönder förlorar sina arbetstillfällen.

Och det är klart att det importstopp som kom i Ryssland också drabbar Sverige i och med att det blir ett överutbud i Europa. Vi får en utbudschock i Europa. All marknadslogik talar för ett kraftigt sänkt pris. Det är det vi ser när det gäller världsmarknadspriset nu. Det är klart att detta hänger ihop.
Herr talman! Tack för svaret, Fredrik Malm! Jo, jag förstår logiken. Det är inte det som det handlar om. Man måste ändå gå på det du sa. Vi pratar om att det finns ett mejeriflöde från Sverige. Den så kallade Putinosten tar sig in från Finland till norra Sverige, framför allt, och konkurrerar ut annat.Jag nämner till exempel DÖ. Det är intressant att du också lyfter det. Ni känner ett behov av att regera och styra landet, men jag tror att de som bor och verkar på svensk landsbygd - svenska bönder - knappast uppskattar att priset för DÖ handlar om just deras lönsamhet och deras villkor för att kunna leva, bo och verka på landsbygden. Det är ändå de som får betala priset för den uppgörelsen.Det finns möjligheter att göra det bättre för landsbygden. Och är det så att man ska representera sitt parti i miljö och jordbruksutskottet och på något vis ska ta landsbygdens parti - jag hoppas att du ändå är en företrädare för landsbygdens frågor - måste man ta reson och fundera vidare.När det gäller frågan om huruvida vi är Putinkramare eller inte tänker jag inte gå in i den debatten över huvud taget. Jag kan bara notera att en röst på Folkpartiet i det här fallet verkar vara en röst på en rödgrön regering med en stark vänsterkontring eller snarare vänsterprejning i vår politik.
Herr talman! Jag vidhåller uppfattningen att det finns ett behov av att vi kan styra Sverige på ett något så när ordnat sätt. Jag vidhåller också uppfattningen att våra invånare, oavsett var i Sverige de bor, tycker att det är viktigt att Sverige kan styras på ett sådant sätt att det inte är High Chaparral i den här kammaren.Folkpartiet är ett parti som värnar en rad olika intressen i detta. Vi vill se en helhet i politiken. Vi vill ta ett helhetsansvar i politiken. Det innebär att vi inte kan kompromissa bort miljö och klimatfrågor eller djurskydd eller annat på det sätt som Sverigedemokraterna uppenbarligen kan göra. Men å andra sidan är vi inte heller beredda att kompromissa bort svenska jobb och svensk konkurrenskraft.Det betyder att man måste hitta avvägningar. Det betyder att politiken ibland, Anders Forsberg, är lite svår. Den är lite komplicerad. Då kan det vara så att man långsiktigt förespråkar något som man inser skulle få ganska stora konsekvenser initialt. Då får man ta det lite lugnt på den fronten. Då får man utreda, göra bedömningar, kompromissa, analysera och hitta lösningar tillsammans med likasinnade partier. Det är så politiken fungerar.Vi i Folkpartiet är inte beredda att kompromissa bort miljö och klimatfrågor eller djurskyddsfrågor kortsiktigt på det sätt som Sverigedemokraterna är. Men vi är beredda att på olika sätt agera för att Sverige ska kunna ha en stark landsbygd, att Sverige ska kunna ha en fungerande ekonomi, att Sverige ska kunna ha företagande som kan konkurrera och att vi ska kunna ha en konkurrenskraft inom viktiga sektorer i vår ekonomi.

Herr talman! För alla oss som vill se en levande landsbygd med betande djur, livskraftiga gårdar, brukade åkrar och öppna landskap är dagens situation mycket nedslående.Den pågående mjölkkrisen med ett allt mindre antal mjölkföretag - det är ett mjölkföretag per dag som slutar i Sverige - kommer att få allvarliga konsekvenser. Kulturvärden som byggts upp genom generationer riskerar att bli övervuxna, övergivna och förstörda. För mig som kristdemokrat rimmar det illa med mina grundläggande värderingar om förvaltarskap och kontinuitet.Jag menar att det inom jordbruket överlag är av största vikt att vi ser över våra regler och att vi där det är möjligt förenklar dem eller, i de fall där tiden har sprungit förbi dem, helt tar bort dem. De flesta av oss förstår nog att en fungerande byråkrati behövs, men onödig byråkrati behövs sannerligen inte. Det är bondens skördar som ska tillåtas växa, inte pappershögarna på kontoret.Herr talman! Vi välkomnar regeringens och landsbygdsministerns initiativ med en livsmedelsstrategi som får sin start i morgon. En huvudfråga menar jag måste vara: Hur ska vi ha det i Sverige framöver? Är livsmedelsproduktionen ett särintresse eller ett allmänintresse? Är Sverige ett land som ska producera mat?Herr talman! Det kanske verkar omodernt att tala om självförsörjning. Men i händelse av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge kan det bli dags att fundera i sådana termer igen. Det är onekligen bekymmersamt att Sverige i dag har en låg självförsörjningsgrad, ned mot 40 procent, när det gäller livsmedel. Om ingenting görs riskerar det att sänkas ytterligare. Jag kan jämföra med vårt grannland Finland, där de är oerhört måna om jordbruket. Deras insikter om kriser och hur befolkningen kan drabbas lever fortfarande kvar. Trots att de liksom Sverige är med i EU har de en annan syn på självförsörjningsgraden. Där är den faktiskt ca 80 procent.Bristen på framtidstro inom jordbruket leder på sikt till en kris i personalförsörjningen. Allt färre vill rekommendera sina barn att ta över gårdarna, vilket i sin tur leder till att det svenska jordbruket och landsbygden utarmas ytterligare. Förslaget från regeringen om kilometerskatt är ytterligare ett hot för landsbygden.Herr talman! Vi måste ha en strategi för hur vi i stora drag ser på det vi är måna om i vårt land. Men huvudsaken måste vara att vi politiskt arbetar för att landsbygdens självförtroende ska stärkas.Livsmedelsstrategin, förslaget till satsningarna på jordbrukets konkurrenskraft och de regelförändringar som diskuteras får inte stanna som hyllvärmare på våra kanslier. Detta måste få bäring på verkligheten bland människor som lever och verkar på landsbygden.Naturligtvis står jag bakom Kristdemokraternas motioner, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 3 och 9.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i miljö och jordbruksutskottets betänkande 5, LandsbygdspolitikEfter att ha lyssnat på debatten kan jag konstatera att det går snabbt utför med landsbygdspolitiken i Sverige på fem månader, samtidigt som de allra flesta har stått här och sagt att vi gör ingenting. Det är mycket märkligt sammanfallande, måste jag säga.Sverige är ett fantastiskt land med storslagen natur, enorma kontraster och stor kreativitet. I dag bor var tredje person på landsbygden. En växande landsbygd med goda förutsättningar till jobb och välfärd är en grundförutsättning för tillväxt i hela landet.Och det finns kraft och potential i den svenska landsbygden. Här finns starka, positiva krafter som vi måste ta till vara. Det är viktigt att man ska kunna bo, verka och leva i hela vårt avlånga land. Över 200 000 personer jobbar inom de gröna näringarna fiske, jordbruk och skogsbruk. Många av dessa jobb finns inom små och medelstora företag.Men arbetslösheten har bitit sig fast. På landsbygden är arbetslösheten större än i städerna. Människor tvingas söka sig bort från de mindre orterna för att söka jobb. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Då behövs en aktiv landsbygd. Vi vill se satsningar på vägar, järnväg och bredband, närhet till högskolor och forskning och också ett stöd för att säkra tillgången till butiker och samhällsservice på landsbygden. Vi vill säkra kunskapsförsörjningen till företag även utanför storstadsregionerna genom fler platser på högskolorna, forskning och innovation.Socialdemokraterna har en politik för att hela landet ska bli bättre att leva i. Vårt fokus riktas mer på samarbete och investeringar för framtiden så att svenska företag ska växa och anställa. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd som vi kan vara stolta över.Regeringen avser att under 2015 komma med en nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft. Den ska sätta ramarna för och konkretisera den regionala tillväxtpolitiken för Sverige fram till 2020 och kommer att vara vägledande bland annat för regionernas arbete för tillväxt och utveckling i länen.Regeringen avser också att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att lämna förslag på hur en långsiktigt hållbar och sammanhållen landsbygdspolitik bör se ut.

Socialdemokraterna vill lägga ett ökat fokus på åtgärder inom landsbygdsprogrammet. Det är regeringens viktigaste verktyg för att bidra till utveckling, jobb och tillväxt i hela landet. Programmets målsättningar för att uppnå detta är lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna landskap med betande djur och en modern landsbygd.Inom landsbygdsprogrammet görs en betydande satsning för att utveckla lokal service. Medlen ska användas för stöd till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar men också till projekt som utvecklar lokal service i gles och landsbygd. I dessa områden bör staten ta ett särskilt ansvar för att medborgarna och näringsliv också fortsättningsvis ska ha tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell service.Regeringen vill utveckla så kallade servicepunkter på landsbygden. Det är ju när denna service försvinner som människors livsvillkor och förutsättningar försämras, och då kan man inte bo kvar på landsbygden längre.Regionerna ska ges möjlighet att växa och utvecklas efter sina förutsättningar, såväl städer som tätorter och landsbygd. Den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla landets regioner och landsbygd finns på plats ute i landet. Därför ligger också huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna hos länen.Herr talman! För att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020 behövs en livskraftig, aktiv och modern landsbygd. Att ta fram en livsmedelsstrategi är en viktig pusselbit i detta arbete. I morgon startar vi detta arbete, och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har bjudit in brett till denna uppstart. I morgon kommer även konkurrenskraftsutredningen att presenteras.Att ta fram en livsmedelsstrategi är något som Socialdemokraterna har velat i många år. Det gläder mig att vi nu är överens här i riksdagen om att det faktiskt behövs en livsmedelsstrategi för Sverige. Vi behöver skapa förutsättningar för tillväxt i hela livsmedelskedjan och stödja en ökad svensk matproduktion och en ökning av andelen svenskt och ekologiskt i konsumtionen av livsmedel. Strategin ska omfatta hela värdekedjan, från primärproduktion till konsument. Här kommer åtgärdsförslag från Konkurrenskraftsutredningen att beaktas.Herr talman! Ett viktigt inslag är åtgärder som leder till innovation, effektivisering och utveckling av varumärken som bygger på svensk råvara. Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största tillverkningsindustri utifrån antalet sysselsatta. Det är en sektor med stor geografisk spridning och därför viktig för att det ska finnas jobb i hela Sverige. Strategin ska bidra till tillväxt och sysselsättning på landsbygden.Den ska också vara ett stöd för den offentliga upphandlingen av ekologiska och närproducerade livsmedel och leda till effektivisering och utveckling av varumärken som bygger på svensk råvara. Exporten av livsmedel kommer att vara en nyckelfråga i arbetet med att skapa förutsättningar för en ökad svensk matproduktion. I dag ökar både importen och exporten i Sverige. Regeringen kommer att undersöka möjligheten att bygga upp regionala exportcentrum enligt principen En dörr in.Regeringen prioriterar ett aktivt exportfrämjande som möter de små och medelstora företagens behov.

Herr talman! Jag tänkte fundera lite över - inte kilometerskatten, även om jag vore tacksam om jag kunde få ett svar - de försök som har gjorts när det gäller tunga lastbilar. Det är en viktig fråga för landsbygden där det sker mycket transporter, speciellt inom skogsnäringen.Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sa i en intervju för Skogsindustrierna att 100 finnar hade tittat på försöket i Överkalix. De åkte hem till Helsingfors och fattade beslut. Det behövs lite finsk sisu. Varför har landsbygdsministern och regeringen totalt tappat sisun att se till att vi kan nyttja 74-tonslastbilar? Det gör att det blir färre lastbilar på vägarna, lägre utsläpp och ökad lönsamhet. Det finns många plus. Vidare kör dessa lastbilar på ställen där det inte finns järnväg. Det finns alltså en rädsla för att järnvägstransporter ska föras över till lastbil. Men det är inte aktuellt.

Herr talman! Exakt när och vilket beslut som ska fattas kan jag inte svara på i dag. Men jag vet att frågan bereds av regeringen. Jag kan hålla med om att det blir miljöeffekter och färre lastbilar på vägarna med större lastbilar. Exakt när förslaget kommer kan jag inte svara på i dag.
Herr talman! Jag har också några funderingar över de höjda skatterna. Hur kan de hjälpa svenskt jordbruk att bli en exportör? Jag och Moderaterna tror att det är en framgångsväg att se till att jordbruket blir konkurrenskraftigt. För egen del tycker jag att det var ett bekymmer att Konkurrenskraftsutredningen inte tittade på frågan om skatterna. När man pratar om konkurrenskraft är skatter en viktig del. Det var en brist i utredningen. Vi får se vad som kommer fram i morgon när utredningen presenteras. Jag hoppas att det finns en liten del civil olydnad hos utredaren och att man har tittat lite bredare än vad direktiven har angett.Låt oss göra en jämförelse med Volvo. Jag skulle vilja se på svenskt jordbruk på samma sätt. Det ska vara säkra och trygga livsmedel med en stark position på vår hemmamarknad, men precis som vi kan köra andra bilar än Volvo ska vi också kunna äta annat än svenska livsmedel samtidigt som många utanför våra gränser kan äta svenska livsmedel. Jag tror att det är fullt möjligt med hjälp av bra reklam där det framgår att våra livsmedel håller hög kvalitet. Då kan vi inte beskatta svenskt jordbruk till döds med kilometerskatt, handelsgödselskatt och höjda arbetsgivaravgifter.Det var vackra ord i regeringsförklaringen. Vi hörde också vackra ord i Monica Haiders inlägg, men i praktiken följer Socialdemokraterna och Miljöpartiet en politik som kommer att slå mot jordbruk och landsbygdsföretagande. Finns det någon kompensation som Alliansen inte känner till i dag?
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT LandsbygdspolitikModeraterna är det parti i Alliansen som har sagt att man inte vill ta bort överskottsmålet. Det innebär att man fram till 2018 behöver spara 40 miljarder. Hur ska de intäkterna tas in? I dag måste 75 miljarder sparas om överskottsmålet inte tas bort.

Herr talman! Vi har fått höra mycket om att Sverige är ett land som håller på att glida isär. Jag kan bara understryka detta. Det är inte bara fråga om inkomstklyftorna där de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare, utan det är också fråga om demografi där landsbygd och stad ställs mot varandra och där staden ofta blir vinnare och därmed norm. Det finns inget land i Europa där urbaniseringen, alltså flytten från landsbygd till stad, går fortare än i Sverige. Det är resultatet av borgarnas politik de senaste åtta åren.Att människor är rörliga och flyttar på sig är inte fel i sig. Alla får bo och leva var de vill. Det är i sig fantastiskt. Men det blir fel om flytten görs därför att man känner hopplöshet och för att det inte finns något kvar hemma. Det får inte heller vara så att man känner att om man stannar kvar blir man sedd som den som inte har lyckats. Då är det fel.Vi måste höja landsbygdens status och inse värdet av landsbygden. Vi behöver en levande landsbygd. Det är där maten vi äter framställs. Det är där materialet till våra hus växer. Det är där den förnybara energin produceras. Det sker nu, har skett förr och ska ske i framtiden. Annars blir det förödande för hela tillvaron.Livet på landet är också så mycket mer än bara produktion, avkastning och framställning av produkter som får samhället att rulla. Landsbygden är inte bara en produktionsenhet som ska förse människor med varor. Det är också vidunderligt vacker natur, myllrande mångfald och bedövande tystnad. Landsbygden är skogspromenader, kajakturer och kanske nu på våren beskådande av myrors flit i stacken. Det är känslan av att slippa stadens stress och att få gå i egen takt, att djuren växer, att träd blir ved eller att få undervisa en liten klass. Det kan vidare vara att köra sopor, vara distriktssköterska eller försäkringsmäklare. Anledningarna till att man har valt att bo där man bor är nog lika många som det finns människor som bor där.Det måste dock finnas vissa förutsättningar för att kunna leva, bo och verka i ett modernt samhälle. Där har politiken en roll att spela. Landsbygd är så mycket mer än bara skog och jordbruk. Det måste finnas ett levande samhälle över hela spektrumet.Vi behöver sätta på oss landsbygdsglasögonen och se hur våra politiska beslut påverkar samhället inte bara fördelningspolitiskt i kronor och ören eller hur det slår mellan könen eller utsatta grupper. Vi behöver också se våra beslut utifrån en regionalfördelningsmodell. Det handlar inte bara om frågor som uppenbart handlar om landsbygd; mjölk, skog, jordbruk och träd. Nej, det handlar om alla frågor.Ändrade bankregler kan ge stängda kontor i byn. Oj, vi tänkte inte på det! Ändring av regler för försäkringsbolag kan ge stängda kontor i byn. Vi får inte säga: Oj, vi tänkte inte på det! Det håller inte. Vi måste se på hur våra beslut påverkar hela Sverige.Ulf Berg sa tidigare att Moderaterna behöver se över sin landsbygdspolitik. Jo, vi har märkt det. Det har aldrig funnits så många statligt anställda som just nu. Trots det har det aldrig funnits så få statliga jobb utanför storstäderna. 14 000 statliga jobb försvann utanför städerna under borgarnas tid vid makten. Sverige kan inte förlora fler statliga jobb.Därför är jag glad att ingå i en regering som har parollen att Sverige ska hålla ihop. För att lyckas med detta behövs en landsbygdspolitik som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Jag kan inte gå händelserna i förväg och sia om vad som kommer att hända, men jag tror att regeringens livsmedelsstrategi, Konkurrenskraftsutredningen och utredningen Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft, som kommer i dagarna, kommer att ta upp satsningar på lokala servicepunkter, utbildning i hela landet och infrastruktursatsningar på såväl bredband som kollektivtrafik. Vi behöver också ett rikt kulturliv och måste underlätta för ideella krafter att agera.Ta en sådan sak som när vi nu ställer om till 100 procent förnybart. Där kommer landsbygden att spela en avgörande roll. Vi kommer att ha biogasanläggningar, använda skogsråvara och anlägga vindkraftsparker. I det målet ingår inte bara att vi får ren energi och ställer om till ett hållbart samhälle. Vi kommer också att få många gröna jobb, och många av dem kommer att finnas på landsbygden.Säg att det kommer en massa glada anläggningsarbetare till en kommun där det ska byggas en vindkraftspark. De har ett tvåårigt kontrakt. Vissa av dem kommer att få vara kvar eftersom det behövs underhåll senare. Två år är lång tid, så man vill ta med sig familjen. Men hur ska det gå till? Det måste finnas en skola att gå i, det måste finnas en affär att handla i och det måste finnas något att göra på fritiden. Finns inte det blir det lätt sovstäder, baracker och pendlare.Den gamla borgerliga politiken har raserat mycket av den här infrastrukturen, som så väl behövs. Var sjätte landsbygdsskola och var tionde biblioteksfilial har stängts.Det får inte bli fel. Vi måste se till att landsbygden blir någonting att leva i och inte bara någonting att titta på, åka ut i och vara turist i. Vi måste kunna leva på landsbygden. Därför måste vi arbeta aktivt för landsbygdspolitik som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar, och jag har gott hopp om att de kommande åren med den här regeringen kommer att ge lysande resultat.I detta anförande instämde Stina Bergström .
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT LandsbygdspolitikEmma Nohrén från Miljöpartiet! Du talar mycket väl, men jag vill kommentera en sak. Många är besvikna efter förra veckans så kallade högnivåmöte med landsbygdsministern om mjölkkrisen. Inga löften från regeringen kom ut av mötet. Resultatet blev ett förslag till åtgärder som branschen och bankerna ska stå för.Visserligen hade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht före mötet ställt i utsikt att de kommande dieselskattehöjningarna för lantbruket skulle kunna ställas in. Det är förvisso ingenting som hjälper i den akuta krisen, men det var ändå en positiv signal. Men knappt hade ministern uttalat detta i DN förrän regeringspartnern, i det här fallet Fridolin, snabbt gick ut och sa nej. Man protesterade totalt. Det verkar som om landsbygdsministern, som jag upplever som pragmatisk i det här fallet, står extra långt från idealisterna i Miljöpartiet. Kan det bero på att Miljöpartiet faktiskt saknar en konstruktiv landsbygdspolitik?Miljöpartiet står fast vid kostnadshöjningar för landsbygden. Man talar om höjd dieselskatt, om återinförd skatt på handelsgödsel och om vägslitageskatter. Det vore intressant att få svar på frågan vad Miljöpartiet vill göra för att hjälpa mjölkbönderna genom krisen. I det jag har sett finns inte de förslagen.Oftast används också miljömålen som argument för särskatterna, men ett miljömål som det oftast talas tyst om är ett rikt odlingslandskap. Vid utvärderingen 2014 visade det sig att vi har en negativ utveckling. Vi minskar, och orsaken är uppenbar: Animalproduktionen minskar stadigt i Sverige. Hur ska det här målet kunna nås, och hur ska vi kunna vända utvecklingen om vi inte får några åtgärder?
Herr talman! Att det inte gjorts någonting åt mjölkkrisen tror jag är fel. Man har haft ett högnivåmöte. Mjölkbönderna via LRF Mjölk har uppvaktat utskottet. Det är väl få som har haft den utväxlingen om sina problem. Det visar ju tydligt att hela utskottet har ett stort och starkt engagemang i den här frågan. Även vår landsbygdsminister har talat väl om den.Att möta kriser med att gå tillbaka till gamla metoder, använda fossila bränslen och underlätta sådant är inte rätt väg att gå. Vi ska komma framåt med konkurrenskraft och framför allt se till att vi får avkastning på våra svenska produkter som har de miljökrav och den höga svansföring som vi har när det gäller djurskydd. Det är dit vi måste komma. Det är fel att Miljöpartiet skulle vara fientligt inställt till det här. Vi vill ha fler betande djur. Vi ser miljönyttan som de gör. Vi vill ha en god djurhållning med mycket djur i Sverige och ett levande, öppet landskap.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT LandsbygdspolitikJag ställde en konkret fråga: Vad är det för konstruktiv landsbygdspolitik som Miljöpartiet kan prestera? Då krävs det mer än att ni nämner att ni ska öka den ekologiska produktionen. Jag är själv ekologisk lantbrukare, men detta gäller oavsett om vi plockar med den produktionen. Vi har konventionellt, ekologiskt och andra former av lantbruk.Emma Nohrén nämner också de fossila metoderna och att gå tillbaka till dem. Men det finns inga andra alternativ för bönderna i dag. De kan inte börja tanka rapsdiesel direkt och köra sina traktorer på sådant till hundra procent. Det finns varken bränsle, ekonomi eller metoder för att kunna använda det i dag. Det är den konkreta verklighet som svenska bönder, framför allt mjölkbönder, lever i.Det finns också ett övergripande mål. Jag nämnde miljömålen och hur allvarligt det är att det rika odlingslandskapet minskar. Jag beskyller verkligen inte Miljöpartiet för att vara fientligt mot landsbygden, men det krävs mycket mer.Det övergripande målet när det handlar om generationsmålet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att öka belastningen på miljön utanför landets gränser. Hur ska det målet kunna nås om svenskt jordbruk fortsätter att backa? Vi fortsätter ju att flytta våra miljöproblem någon annanstans, till en annan produktion där vi inte har kontroll. Hur kan det vara positivt för svenskt jordbruk och svenska miljömål?
Herr talman! Tack, ledamoten! Det är ju det jag säger: Vi kan inte backa tillbaka till gamla metoder för att lösa kriserna. Vi måste gå framåt. Det finns andra saker.Vi har också konkurrenskraftsutredningen som kommer nu, som säkert också visar på en massa goda initiativ. Jag kan inte riktigt se fog för kritiken i det hela. Vi kommer att komma framåt i det här.

Herr talman! Jag tycker att Emma Nohrén höll ett mycket inspirerande anförande om landsbygden. Det är klart att Emma kan en hel del om landsbygdens villkor.Bekymret blir när Miljöpartiets politik ska sättas i sjön. Den kommer att slå hårt, enligt min uppfattning: höjd bensinskatt, höjd dieselskatt, återinförande av handelsgödselskatt, kilometerskatt, motstånd mot 74-tonslastbilar, motstånd mot En trave till, alltså lastbilar som är lite längre och kan bära med sig mer last. Det är en jättestor klimatåtgärd i positiv bemärkelse; ändå är Miljöpartiet motståndare till det. Det är sådant som skulle betyda väldigt mycket för landsbygden, där ofta skogen växer.Problemet kanske inte är att skogen växer, utan problemet är att hålla åkrar öppna. Den dag vi inte har lönsamt jordbruk eller mular som ser till att buskar och sly hålls borta, då kommer skogen tillbaka utan att vi behöver göra något alls. Därför är det viktigt att vi har ett lönsamt jordbruk och ser till att det är lönsamt att bedriva verksamhet på åkrar.

Herr talman! Den politik som Ulf Berg förespråkar innebär att vi ska leva med fossila bränslen och köra allt på lastbilar. Det som har varit under de senaste åtta åren är höjda avgifter på järnvägstrafik. Det är stora lastbilar som tar gods från järnväg, och sedan klagar ni på att det inte finns järnväg. Det är ju därför att godset har försvunnit från järnvägen.Vad vi behöver är en omställning från det fossila och miljövidriga sättet att transportera saker till ett miljövänligt sätt, som tågtrafik är. Vi behöver en järnvägssatsning. Med en kilometerskatt kan vi också se till att växla över gods från lastbil till järnväg.Där det finns möjlighet att använda järnväg i stället för lastbil måste det självklart vara dyrare att använda lastbil. Men där det inte finns järnväg måste det vara en annan, differentierad taxa. Grejen är att vi ska styra över till de miljövänliga och klimatsmarta transportmedlen från de gamla, fossila.
Herr talman! Jag tror att Emma Nohréns sätt att införa kilometerskatt kommer att bli otroligt svårt att få igenom, med de EU-regler som gäller, med statsstödsregler och liknande.Jag bor själv på landsbygden. År 1983, när jag och hustrun flyttade till hennes föräldrahem, fanns det fyra livsmedelsbutiker i vår närhet. I dag finns ingen av dem kvar. Tack och lov finns skolan kvar. Det tror jag faktiskt många gånger är viktigare för att få barnfamiljer och andra att flytta ut. Man kan nog tänka sig att åka en liten bit - man jobbar kanske ofta någon annanstans - och fixa hem sin matkasse, men man kanske inte vill sätta sina barn på långa bussresor. Det är viktigt att vi kan utveckla våra byskolor och hittar olika sätt att se till att man kan ha fjärrundervisning och liknande i vissa speciella ämnen för att ha goda pedagoger.Bredband är något som är ett sorgligt kapitel även där jag bor. För drygt tio år sedan satsade vi åtskilliga hundra miljoner av statliga skattepengar och EU-medel, och i dag, efter vissa turer, äger Telia systemet, och nu släcks det ned på många håll och kanter, bland annat där jag bor. Banken vill att vi ska sköta allt via datorn. Men det finns tillfällen då näten ligger nere, så att man måste åka till sin arbetsplats för att betala räkningar. Det är fullständigt oacceptabelt. Det måste bli hög fart på utbyggnaden, och jag hoppas verkligen att de 3,25 miljarder som alliansregeringen avsatte till landsbygdsprogrammet kan godkännas av Bryssel så att det kan börja användas, för det är jättebråttom att vi får rulla ut ett nytt nät.
LandsbygdspolitikJag kan bara hålla med. Jag är själv med i en fiberförening och är inne på andra året utan bredband hemma och använder mobiltelefonen som modem, och då bor jag inte så långt ut i skogen som jag tror att du gör.Jag hoppas verkligen att vi kommer att jobba med det i framtiden, kanske tillsammans.